Herr talman! Vi är säkert alla medvetna om behovet av en ökad vuxenutbildning. Det är angeläget att de stora olikheter som råder mellan generationerna i vad avser utbildningen kan utjämnas. De äldre med bristfällig ungdomsutbildning bakom sig måste ha möjligheter att komplettera sina kunskaper i vuxen ålder. En hel del har också gjorts för att tillhandahålla sådana möjligheter. Riksdagens beslut för några år sedan angående kommunal vuxenutbildning var ett viktigt steg. De frivilliga bildningsorganisationernas insatser, som går längre tilibaka i tiden, skall också här framhållas, liksom korrespondensinstitutens insatser. Man kan emellertid inte vara nöjd med vuxenutbildningen sådan den ser ut för närvarande. I första hand är det människor med relativt god utbildning som utnyttjar nuvarande möjligheter. Det studieoch utbildningsintresse som detta tyder på är givetvis i och för sig glädjande. Samtidigt måste man emellertid beklaga att vuxenutbildningen inte har attraherat dem som har den kortaste utbildningen och därigenom får nöja sig med låga inkomster och ofta tvingas att leva under bristfälliga materiella förhållanden. Om dessa människor ansåg sig böra och kunna förbättra sin utbildning, skulle det i hög grad vara en jämlikhetsskapande faktor. Det behövs flera slag av åtgärder för att vuxenutbildningen skall få den bredare rekryteringsbas som är önskvärd. Sålunda krävs ökad information om de möjligheter som står till buds, och man måste se till att man når dem som man verkligen vill informera. Vidare måste insatserna ökas när det gäller det pe dagogiska utvecklingsarbetet. Det gäller att få fram för vuxenutbildningen lämpliga metoder. Dessutom är det väsentligt att de hinder som föreligger för utbildning i glesbygderna elimineras eller på något sätt kringgås. I den proposition som behandlas i föreliggande utskottsutlåtande framläggs vissa förslag, som förmenas syfta till att personer med särskilt bristfällig utbildning skall nås av vuxenutbildningen. Bl.a. föreslås att löntagarorganisationerna skall få statligt stöd för sin centrala kursverksamhet.

Många andra organisationer anordnar kursverksamhet motsvarande den som löntagarorganisationerna har, och det är organisationer, vilkas medlemmar torde ha lika bristfällig grundutbildning som fallet är beträffande många medlemmar i löntagarorganisationerna. Lantbruks-, industrioch hantverksorganisationerna bör särskilt nämnas i detta sammanhang. Det är ganska förvånansvärt hur ett sådant här förslag egentligen har kunnat komma upp, ty det är rätt ensidigt att vilja tillgodose enbart ett visst slag av organisationer. Det finns anledning erinra om att det inte har förekommit någon samlad utredning av vuxenutbildningsfrågan. Centerpartiet och folkpartiet har vid upprepade tillfällen i riksdagen ställt krav på en sådan utredning, men dessa krav har avvisats av riksdagsmajoriteten varje gång. Jag beklagar naturligtvis detta. Hade vi fått en sådan utredning, hade bl.a. rekryteringen till vuxenutbildningen kunnat vara en annan än den för närvarande är. Ej heller i år har statsutskottets majoritet velat gå med på en samlad ut redning. Det är svårt att förstå varför man är så avvisande. I årets proposition angående vuxenutbildningsfrågorna talas det om att det pågår översyner av delområden och att ytterligare sådana delutredningar skall göras. Med en sådan metod föreligger emellertid risk för att helhetssynen går förlorad. Mycket talar för att en sådan översyn av alla vuxenutbildningsproblem som vi flera gånger har begärt bör komma till stånd. En sådan samlad översyn måste ha uppenbara och avgörande fördelar. Vid en sådan översyn skall man klarlägga vuxenutbildningens allmänna förutsättningar i olika avseenden — de vuxenstuderandes speciella sociala situation, utbildningsbakgrund, studieförutsättningar och syfte med studierna. Likaså bör en klarläggning ske av vuxenutbildningens nuvarande omfattning och utformning, såväl den av samhället bedrivna som den mycket omfattande vuxenutbildning som bedrivs av andra institutioner. Det skulle, herr talman, kunna vara åtskilligt mer att anföra med anledning av det utskottsförslag som föranletts av propositionen. Herr Wallmark har redan berört en del frågor, och vi har från vårt partis sida deltagit i två reservationer. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 a och 4.

Herr talman! Propositionen nr 35 som utgör underlaget för statsutskottets föreliggande utlåtande innehåller bl.a. en i och för sig värdefull översikt av de nuvarande utbildningsvägarna för de vuxenstuderande. Där finns också redovisat hur den allmänna debatten just nu går om vuxenutbildningsfrågor. Jag skall återkomma till denna redovisning något senare i mitt anförande. Men låt mig inledningsvis säga att den redovisning av den allmänna debatten som sker i propositionen enligt mitt förmenande är ett nytt och värdefullt grepp som man gärna skulle vilja se kunde få efterföljare också i andra sammanhang. I propositionen redovisas hur olika intresseorganisationer, politiska partier o.s.v., har sett på vuxenutbildningen. Man har tagit upp socialdemokraternas och LO:s jämlikhetsrapport. Där finns också en redovisning av förslagen från en arbetsgrupp som folkpartiet har tillsatt i vuxenutbildningsfrågor. En kort redovisning har också lämnats av en uppmärksammad debattskrift i vuxenutbildningsfrågor — jag tänker på Lars Olof Edströms, Reformera vuxenundervisningen nu. Man väljer naturligtvis citat ur den skriften som är så förmånliga som möjligt från regeringens synpunkt. Man kan i den intresseväckande boken dock få en annan infallsvinkel på vuxenutbildningen än den som ges i propositionen. Edström tar här och var till ganska hårda ord. Han säger exempelvis: ”Svensk vuxenundervisning utgör ett lysande kaos.” Han säger vidare: ”Vi har ett lapptäcke av disparata insatser och ofta lokalt bortplottrade goda uppsåt och idéer. Vi misshushållar inom svensk vuxenundervisning i stor skala med folk och pengar. Skilda personer och institutioner upprepar varandras misstag och duplicerar varandras ansträngningar.” Jag anser personligen att det kanske är något starka ord som Edström här har tagit till.

Jag tycker att Edström har mera rätt i sin bedömning när han i sin skrift säger: ”Samhällets engagemang på Vuxenutbildningens område i Sverige har hittills varit halvhjärtat.” Det är ett påstående som jag för min del gärna kan in stämma i. Jag gör det därför att samhällsengagemanget för detta arbete kom i gång sent. Vi har från vårt håll, ofta i samarbete med — som herr Thorsten Larsson påpekade — centerpartiet lagt fram omfattande motioner år efter år under 1960-talet. Några gånger har vi fått bifall till våra yrkanden, men ännu oftare har vi fått se våra förslag avslagna, men sedan fått uppleva hur de återkommit i regeringsförslag. Det är i och för sig mindre intressant vem som får ta hem äran av att ett förslag blir genomfört. Det viktiga är att de vuxenstuderande får nytta av de goda idéer som väcks. Samhället har tagit itu med dessa frågor framför allt i och med 1967 års riksdagsbeslut. Det var det året riksdagen tog ställning för att samordna vuxenutbildningen med ungdomsskolans verksamhet. Man tog därmed avstånd från yrkesskoleberedningens förslag om speciella vuxenutbildningsinstitut, ett beslut som jag personligen tycker var riktigt. Om man följer utvecklingen för de kommunala vuxenskolorna kan man naturligtvis statistiskt sett peka på ett hyggligt resultat. Vi har nu vuxenskolor i cirka 250 kommuner, men det finns svagheter som jag skall återkomma till. Flera ledande skolpolitiker har framhävt vuxenutbildningen som en förstahandsuppgift för 1970-talet. även jag har tillåtit mig uttala sådana synpunkter tidigare, bl.a. från denna talarstol. Varför talar då så många så starkt för vuxenutbildningen under de närmaste åren? Argumenten är tämligen välkända vid det här laget, men låt mig ändå nämna tre väsentliga sådana: För det första rör det sig, såsom redan påpekats, om en stor jämlikhetsfråga. Det gäller att överbrygga utbildningsklyftor mellan generationerna, klyftor som uppstått på grund av sociala, ekonomiska och kanske inte minst geografiska förhållanden. Glesbygdsproblemen finns också med i denna bild. För det andra är det naturligtvis fråga om att främja den ekonomiska och sociala utvecklingen, helt enkelt att investera i utbildning. Det här är ett problem som flera ledande nationalekonomer har uppmärksammat. Låt mig bara nämna några kända namn, exempelvis västindiern Arthur Lewis, amerikanen Theodore Schultz och varför inte vår svenske nationalekonom Ingvar Svennilsson. De har samtliga påvisat hur betydelsefull utbildning, och inte minst vuxenutbildning, är för ökningen av bruttonationalprodukten. Det är intressant att iakttaga hur den tredje världen har fångat upp synsättet att här se vuxenutbildningen som en dynamisk faktor. Flera av de ledande afrikanska politikerna har strukit under detta med stor kraft, exempelvis Julius Nyerere i Tanzania och Sekou Touré i Guinea. Man kan väl, efter att ha studerat en del av skrifterna i de här frågorna, konstatera att vuxenutbildningen är av avgörande betydelse för samhällsutvecklingen såväl i u-länder som i i-länder. Om man då speciellt vill fokusera problemen i ett högindustrialiserat land som Sverige, framstår naturligtvis strävan att överbrygga följderna av strukturförändringar och öka beredskapen till omskolning och ny yrkesinriktning som de kanske viktigaste. För det tredje skulle jag vilja peka på vad jag vill kalla det klassiska bildningsmotivet. Samhället bör ge varje individ möjlighet att utveckla sin begåvning, att uppnå personlig tillfredsställelse genom fördjupad kulturkonsumtion och värdefull fritidsaktivitet. Jag nämnde tidigare att vi från folkpartiet, många gånger i samverkan med centerpartiet, lagt fram flera förslag. Låt mig nämna några av de viktigaste som har varit aktuella de senaste tre fyra åren: de korrespondensstuderandes situation, radions och TV:s roll i vuxenutbildningen, den regionala och lokala ledningen av vuxenutbildningen. Jag kan också nämna forskningen som en försummad del inom vuxenpedagogikens område. Ytterligare ett förslag från vårt håll gäller en samlad översyn av hela vuxenutbildningen, och det har ett par tidigare talare redan omnämnt.

Det enda resultatet hittills har blivit den redovisning i proposition 35 som jag nämnde inledningsvis och som rör de nuvarande förhållandena inom vuxenutbildningen. Självfallet har vi inte inom oppositionspartierna varit till freds med det magra resultatet. Vi trodde att majoritetspartiet förra året äntligen insåg betydelsen av att få en verklig, samlad översyn utförd. Vi kan nu endast konstatera att föregående års skrivning bara var en undanmanöver från socialdemokraternas sida och inte något tecken på politisk vilja att komma till rätta med de mängder av problem som återstår på vuxenutbildningens område. Att mycket återstår att lösa erkänns för övrigt också direkt i propositionen. I reservation 4 återkommer därför en samlad opposition med kravet på en parlamentarisk utredning för en översyn av vuxenutbildningen. Listan på motiveringar och arbetsuppgifter för en sådan utredning går att göra lång. Herr Thorsten Larsson har redan pekat på några. Jag vill nämna ytterligare några synpunkter och börjar med organisationen. Hur vuxenutbildningen skall vara organiserad på riksnivå har varit en av de många omdebatterade frågorna under senare tid. Man har påpekat att vi för närvarande bara har en relativt liten avdelning inom skolöverstyrelsen som sysslar med vuxenutbildning och i övrigt intet. Därför har en linje i debatten varit att man skall förstärka skolöverstyrelsen så att man för dessa frågor inom verket får en separat avdelning, med betydligt förstärkta resurser i förhållande till nuläget. En annan linje i debatten har pläderat för ett helt nytt grepp. Det är närmast herr Edström som har lanserat idén med ett nytt vuxenutbildningsverk, som skall ta över allt inom vuxenutbildningens område. Detta skulle även få till konsekvens att universitetskanslersämbetet slopas. Det är sålunda ett djärvt förslag. Kvar står det faktum att problematiken är värd att fundera över i ett utredningssammanhang. Likaså har gång på gång förts fram synpunkten att arbetsmarknadsverkets utbildningsverksamhet skulle få en annan organisation än för närvarande med tanke på den omfattning den fått under senare tid. Samma problem, de organisatoriska, finns på länsnivå och även på lokal nivå. Där existerar inte heller några speciella organ för att sköta vuxenutbildningen. Förslag har lagts fram i den riktningen, bl.a. från folkpartiets sida. Ett annat motiv för att få vuxenutbildningen utredd är naturligtvis näringslivets utbildningsverksamhet. Den vuxenutbildningssektorn är mycket litet belyst hittills. Detta är rätt anmärkningsvärt mot bakgrund av den stora omfattning som näringslivets utbildningsverksamhet ändå har. För det tredje är det fråga om hur människor med olika handikapp skall fångas upp i vuxenutbildningen. Statsutskottets andra avdelning har på sitt bord ett antal motioner som berör denna fråga, men har beslutat att spara den problematiken till hösten, varför den ej tagits med i detta utlåtande. Man har funnit frågorna så komplicerade och svåra att ytterligare utredning erfordras innan förslag föreläggs riksdagen. För det fjärde — och det är kanske det allra viktigaste området — behöver de pedagogiska frågorna belysas mycket mera för att man skall få en god vuxenutbildning. Här har herr Thorsten Larsson pekat på en rad frågor. Jag kan möjligen berika debatten ytterligare något. Vi vet att vi har ett stort bortfall av vuxenstuderande i dag. Det finns därför skäl att fråga sig vad det beror på. Säkert är de studiesociala förhållandena mest avgörande, men lika säkert kan man finna förklaringar i vuxenutbildningens organisation och metodik. Vad betyder exempelvis den komprimerade timplanen för de vuxenstuderande? I vissa ämnen får den vuxenstuderande en timmes undervisning när motsvarande studerande i ungdomsskolorna får fyra timmars undervisning. Detta är en punkt där kritiken satts in hårt från de vuxenstuderande själva, bl.a. när statsrådet Ingvar Carlsson mötte en sådan grupp i Göteborg för en tid sedan. Eller vad betyder det om man inte har lämpligt avpassat studiematerial för de vuxenstuderande, att lärarna inte haft tillfälle eller möjlighet att genomgå vidareutbildningen på vuxenutbildningens område och att man inte kan få fasta lärartjänster eller att man sak nar nödvändig kringpersonal inom vuxenpedagogiken? Som ett femte utredningsproblem skulle jag vilja nämna frågan om hur man bör få vuxenutbildningen samordnad med universitetens och högskolornas verksamhet, med de frivilliga studieförbunden, med =<:folkhögskolorna och med Sveriges Radio-TV. Slutligen vill jag peka på en annan viktig arbetsuppgift som jag snuddat vid tidigare, nämligen frågan om hur forskningsinsatserna på vuxenutbildningens område skall förstärkas. Mot bakgrunden av den betydelse vuxenut bildningen har och än mer kommer att få i vårt land och internationellt måste en betydligt större satsning ske på forskningssidan. Vi måste bl.a. få veta mer om hur vi skall ordna vuxenutbildningen för att nå en högre effektivitetsgrad. Det finns flera kritiker i den allmänna debatten som hävdar att vi slösar med våra resurser på detta område. Därför behöver denna fråga belysas ytterligare. Herr talman! Om man ser på den kraftiga expansion som ägt rum inom den kommunala vuxenutbildningen sedan 1967 års beslut, kan man frestas påstå att reformen utfallit alltigenom lyckosamt. Jag vill erinra om psykologen Roland Johanssons elevundersökningar. Han har tittat närmare på bakgrundssituation m.m. för omkring 20 procent av landets samtliga kompetensinriktade vuxenstuderande. Dessa undersökningar visar att de flesta vuxenstuderande är mellan 22 och 26 år gamla och att — det är det anmärkningsvärda — medelåldern blir allt lägre. Våra förhoppningar om att vuxenutbildningen skulle bli en viktig reform för att brygga över den generationsklyfta som otvivelaktigt föreligger på utbildningens område har hittills inte infriats. Proposition nr 35 tar upp det här problemet som en huvudfråga, och med all rätt. Olika förslag läggs fram för att uppnå större rättvisa i detta avseende. Studieförbundens anslag räknas upp rätt kraftigt, och en försöksverksamhet skall sättas i gång för att initiera studieverksamhet bland personer med kort grundutbildning. Vid utskottsbehandlingen av denna fråga har jag hävdat att försöksverksamheten bör få största möjliga bredd, och jag tycker att utskottets skrivning tillgodoser de önskemålen.

Propositionen innehåller också förslag om statsbidrag till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet. Man kan säga att förslaget ligger i linje med huvudmålsättningen i propositionen att nå ut med utbildning till personer med kort grundutbildning. Vi har från mittenpartiernas sida tillstyrkt det förslaget men ställer oss, som Thorsten Larsson tidigare sagt, oförstående till den begränsning som görs i propositionen till löntagarorganisationerna. Med hänvisning till herr Thorsten Larssons motivering i övrigt på denna punkt vill jag, herr talman, slutligen yrka bifall till reservationerna 1 a och 4.

Herr talman! Knappast i något annat land har folkbildningsorganisationerna en så gammal tradition och en så stark ställning som i vårt land. Det svenska folkbildningsarbetet präglas dels av en fast förankring i folkrörelser och organisationer, dels av en betydande frihet och självständighet i förhållande till bidragsgivande myndigheter. Statsrådet Edenman framhöll i en proposition år 1963 värdet av att folkbildningsarbetet inte görs beroende av fastställda kursplaner utan smidigt kan anpassas till deltagarnas intressen, öns kemål och behov. Deltagarnas möjligheter att själva utforma studiernas inriktning och arbetsformer utgör enligt det synsättet en väsentlig grund för folkbildningsarbetet. Den anpassning till aktuella behov och intressen som därigenom varit möjlig har varit en förutsättning för både den kvantitativa utvecklingen och de obestridliga resultat i fråga om en ökad folkbildning, som de av staten erkända studieförbundens verksamhet har medfört. Inte minst den snabba samhällsutvecklingen ställer stora krav på en fortsatt flexibilitet och anpassning. Det torde vara en gemensam uppfattning inom de erkända studieförbunden att deras möjlighet att bedriva en verksamhet, väl anpassad till avnämarnas behov och intressen, inte i onödan får begränsas. Proposition nr 35 och utbildningsdepartementets PM om bidragsvillkor och avgränsningsfrågor i studiecirkelverksamheten präglas emellertid av ett i vissa avseenden nytt synsätt som kan komma att medföra en ur folkbildningsarbetets synpunkt negativ utveckling. Prioriteringen av vissa ämnen genom ett högre bidrag innebär en avsevärd risk för en skev värdering av de olika ämnenas allmänna värde. Inom ungdomsskolan är man i allt högre grad på väg mot ett synsätt där alla ämnen anses ha samma värde. Den ur bidragssynpunkt nu föreslagna prioriteringen inom folkbildningsarbetet innebär ett avsteg från denna grundprincip. När man nu prioriterar ämnen med anknytning till ett visst stadium i ungdomsskolan och det innehåll som dessa ämnen där har, innebär detta en för vuxenundervisning olycklig bindning till de läroplaner som fastställts för ungdomsskolan. Vuxenstuderande har en annan bakgrund och andra förutsättningar och erfarenheter än vad eleverna i ungdomsskolan har. Praktiskt arbetande vuxenutbildare kommer i allt högre grad fram till att anknytning av innehållet i vuxenundervisningen till ett bestämt skolstadium är mindre lämplig. Tvånget att binda undervisningen till ett fastställt stadium för att erhålla maximalt bidrag kan leda till ett i många fall försämrat studieresultat. Folkbildningsarbetet i vårt land har alltid varit inriktat på att ge de lågutbildade nya möjligheter och i olika former göra de människor delaktiga av kulturoch bildningsarvet, vilka av olika anledningar blivit eftersatta i fråga om formell skolutbildning. Den i propositionen uttalade målsättningen att styra tillgängliga resurser till de lågutbildades behov är alltså helt i linje med folkbildningsarbetets hävdvunna målsättning. Det kan starkt ifrågasättas om den form för styrning och prioritering som förutsätts i propositionen och i utbildningsdepartementets PM är rätta sättet att nå den effekt man önskar. Ett praktiskt problem i sammanhanget är att göra en klar och entydig avgränsning av vad som tillhör grundskolans högstadium och alltså skulle vara berättigat till högre bidrag. I det system med individualiserad undervisning och överkurser som nu tillämpas i grundskolan torde det för flera ämnen vara i det närmaste omöjligt att med säkerhet ange om ett visst studiematerial kan anses ligga på den nivå som motsvarar ”högst grundskolans högstadium”. Detta gäller både språk och matematik. Men speciellt i fråga om ämnet samhällskunskap måste man framhålla det olämpliga i att binda vuxenstudier till en viss läroplan för ungdomsskolan. Varrje vuxen individ har en avsevärd personlig erfarenhet av de frågor som behandlas under ämnet samhällskunskap. Det gör att utgångsläget för en vuxenstuderande är helt annorlunda än för en grundskoleelev, och ett studium där kursinnehållet följer grundskolans läroplan kan knappast anses fylla kraven på anpassning till de vuxenstuderandes speciella situation och bakgrund. Utan att ställa något särskilt yrkande, herr talman, har jag velat dra kammarens uppmärksamhet till den prin cipiella och praktiska problematik som tilläggsbidraget till vissa prioriterade ämnen och stadier för med sig. Det vore önskvärt att en ändring i de nu aktuella bidragsreglerna kunde ske efter samråd med folkbildningsorganisationerna. Utbildningsklyftorna bör kunna utjämnas utan att folkbildningsorganisationernas frihet och självständighet inskränks genom utformningen av bidragssystemet.

Herr talman! Låt mig först konstatera det glädjande faktum att man från alla partiers sida i allt väsentligt har slutit upp kring propositionens förslag. Dei är, som jag ser det, det andra steget vi nu tar på vägen mot en väsentlig utbyggnad och förstärkning av vuxenutbildningens resurser. Då är det så mycket mer glädjande att vi är eniga. Vi tog det första steget på vuxenutbildningens område år 1967, när vi för den utbildningsverksamhet som utbildningsdepartementet svarar för samlade de olika aktiviteterna under en hatt, som vi kallade för vuxenutbildningsverksamhet. De första insatserna innebar att vi skapade statsbidraget till den kommunala vuxenutbildningen och gav kommunerna samma ansvar för de vuxnas utbildning på högstadiet av grundskolan och på gymnasiestadiet som de har för de unga. Vi gav de statliga skolorna nya uppgifter. Framför allt gav vi skolan i Norrköping uppgiften att också bedriva en renodlad korrespondensundervisning gratis för eleverna. Vi skaffade oss de tekniska möjligheterna, en :inspelningsstudio med därtill hörande inredning och personal, för att få fram program att sändas i radio och TV. Vi höjde statsbidraget till folkbildningscirklarna med fem kronor per timme. Året dessförinnan hade vi sanerat folkhögskolornas ekonomi. Nu tar vi alltså det andra steget, och som redan sagts här från talarstolen är innebörden av detta nya förslag och det nya beslut riksdagen går att fatta på denna punkt att vi i det fortsatta arbetet ökar ansträngningarna att nå ut till de människor som är i särskilt stort behov av att få studera.

Statsutskottet sade i fjol att man borde göra en samlad översyn, men utskottet sade ingenting om formerna för hur en sådan översyn borde ske. Vi har inom utbildningsdepartementet bedömt situationen så att det viktigaste och svåraste problem som vi för närvarande har att tackla är om det kan bli möjligt — och i så fall i vilka former för samhället — att ge de vuxenstuderande studiesocialt stöd.

Vi har emellertid i ökad omfattning fått vittnesbörd om att allt fler människor frågar sig om det inte är möjligt för samhället att också ge dem någon form av studiesocialt stöd. Det är den frågan som för närvarande utgör det svåraste men samtidigt kanske det viktigaste utredningsområdet inom denna sektor. Vi har sagt oss inom departementet att i avvaktan på den utredningens resultat skulle det inte främja de aktiviteter som det här gäller att — som oppositionen nu säger — tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att gå igenom hela området. Det skulle snarast förvirra utredningssituationen. På den institutionella sidan pågår en rad utredningar i kom mittéform inom ämbetsverk som bidrar till att få fram lösningar på de delproblem man här nämnt om som motiv för tillsättandet av en parlamentarisk kommitté. Det var herr Wirtén som var mest utförlig på denna punkt. Jag skall ta upp några av de argument herr Wirtén anförde för den parlamentariska kommittén och påvisa att det i och för sig finns anledning hysa positiva förhoppningar om att det arbete som pågår skall ge resultat. Herr Wirtén började med att tala om den organisatoriska uppläggningen av utbildningssystemet, när nu vuxenutbildningen växer, och påpekade, i och för sig riktigt, att skolöverstyrelsens organisation och organisationen på länsskolnämndsplanet i vissa avseenden inte är tillräckligt modern för att svara mot de behov som den ökade vuxenutbildningen för med sig. Det pågår inom skolöverstyrelsen, och det är offentliggjort för rätt länge sedan, en översyn som just siktar till att få till stånd en bättre samordning av detta. Jag kan därför inte se att det av den anledningen finns skäl att tillkalla en parlamentarikerkommitté. Det pågår — och det var en annan punkt i herr Wirténs argumentering för den här parlamentariska kommittéverksamheten — på det pedagogiska området en ganska omfattande försöksverksamhet för att förbättra särskilt den kommunala vuxenskolans uppläggning. Man är fullt medveten om just det herr Wirtén sade, att man ännu i alltför hög grad tillämpar ungdomsskolans metoder när det gäller att ge de vuxna utbildning, och det har många gånger visat sig vara mindre lämpligt. Jag kan nämna, att Stockholms stad under nästa läsår har fått särskilda möjligheter att i den kommunala vuxenutbildningen i huvudstaden tillämpa nya och friska grepp på aktiviteterna. Man kommer att få möjlighet att pröva om en mer seminariemässigt upplagd utbildning har fördelar framför den, om jag så får säga, mer skolmässiga Ang. ökat stöd till vuxenutbildningen uppläggning som för närvarande är huvudregeln. Inom det pedagogiska forskningsarbetet pågår studier på detta delområde som alla syftar till förbättringar av vuxenpedagogiken. Inte heller av det skälet kan jag därför finna anledning att via en parlamentarisk kommitté ge ökade injektioner åt aktiviteten på fältet. Jag hoppas att det är det reservanterna är ute efter, nämligen att påskynda verksamheten så att den blir både bättre och mer omfångsrik. Herr Wirtén talade vidare om företagsutbildningen, och herr Wallmark talade enbart om den i sitt inlägg på denna punkt. Det är intressant om det i själva verket är med anledning av företagsutbildningens problem som man från borgerligt håll nu så ivrigt pläderar för den parlamentariska kommittén. Är det egentligen vad ni är ute efter, att staten skall gå in och överta de privata företagens utbildningskostnader? Det lät i varje fall på herr Wallmark närmast som om så var fallet. Den problematiken på vuxenutbildningssidan har vi från utbildningsdepartementet icke hittills tagit upp i någon nämnvärd omfattning, den berör i hög grad andra departement. Jag vill erinra om att på industridepartementets område har frågan om företagsutbildningen inom TEKO-industrin och inom varvsindustrin aktualiserats i propositioner till årets riksdag. Om det är dessa problem som ni vill att vi i första hand skall ta upp, vore det värdefullt att få detta klarlagt på ett mer entydigt sätt i en eventuell replik. Jag kan nämna, herr Wirtén, att den nu pågående pedagogikutredningen gör på denna punkt ett försök att kartlägga omfattningen av vuxenutbildning, bedriven inom näringslivet. Det är något som vi statistiskt vet ganska litet om. Slutligen nämnde herr Wirtén frågan om samordningen med annan utbildning, samordningen med högskoleutbildning. Han nämnde också samordningen mellan den kommunala vuxenutbildningen och folkbildningsverksam heten. I den senare frågan, som är ett mindre problem, har vi sedan flera år fått till stånd mellan kommunerna och folkbildningsorganisationerna en uppgörelse beträffande gränsområdena som, såvitt jag kan bedöma, för dagen fungerar fullt tillfredsställande. Men i den andra frågan om samspelet mellan vuxenutbildning i de former vi nu talar om å ena sidan och högskoleutbildningen å andra sidan erkänner jag att det finns ett jättelikt samordningsproblem — det samordningsproblem vars lösande kan resultera i vad vi brukar kalla återkommande utbildning. Över detta problem funderar för närvarande U 68. Med denna lilla genomgång har jag sökt visa att de argument, som förts fram för att göra den större översyn som man från borgerligt håll önskar, i varje fall inte övertygat mig om behovet därav.

Men jag ser det för dagen inte av behovet påkallat att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté av det slag som oppositionen här efterlyser. Den andra fråga som jag som hastigast vill beröra, herr talman, gäller utskottets behandling av den speciella nyhet som föreslås i propositionen, nämligen statligt stöd till löntagarorganisationernas studiearbete. Låt mig då först konstatera att den borgerliga oppositionen på denna punkt är djupt splittrad! Å ena sidan accepterar mittenpartierna helhjärtat regeringens förslag principiellt sett. Skillnaden mellan mittenpartiernas uppfattning och regeringspartiets uppfattning är att mittenpartierna vill gå längre i fråga om stödet. Vi grubblade mycket i departementet på hur gränsdragningen skulle ske. Man måste ju här vara mycket bestämd när det gäller att dra gränserna. Syftet är ju — och detta accepteras uppenbarligen av mittenpartierna — att man med detta bidrag skall ge ytterligare ett handtag till verksamheter som är särskilt avsedda för personer med låg utbildning. Vi har i vårt arbete funnit att enda möjligheten att få en någorlunda skarp avgränsning som innebär att man kammar in dessa grupper är att tillämpa den princip som vi föreslår. Jag vill fråga representanterna för mittenpartierna: Hur vill ni egentligen ha avgränsningen? Det är lätt att stå här och säga att man vill att flera grupper skall komma i åtnjutande av vuxenutbildningen. Men konsten är att kunna skriva författningen så att det blir en klar avgränsning. Hur vill herrar Thorsten Larsson och Wirtén ha det? Var vill ni dra gränsen? Det vore bra att få detta belyst. Vid departementsberedningarna har vi varit inne på att pröva någon form för att få med en del av de grupper som ni uppenbarligen vill ha med. Men vi fann inte modellen. Kan ni ge oss ett uppslag, vore vi väldigt tacksamma. Men något sådant uppslag har ni inte presenterat i er reservation, utan där talar ni mycket allmänt om önskvärdheten av att ge denna förmån till flera. Sedan konstaterar jag, herr talman, att moderata samlingspartiet har en helt annan uppfattning än socialdemokraterna och mittenpartierna på denna punkt. Ni anser inte inom moderata samlingspartiet att det finns anledning för staten att gå in och stödja den mycket omfattande verksamhet, delvis av allmänbildningskaraktär, som löntagarorganisationerna bedriver genom sin kursverksamhet. Det är ett anmärkningsvärt och klarläggande konstaterande. Från moderat håll sägs att man är beredd att ge stöd till det rent fackliga studiearbetet men inte till den verksamhet som innehåller allmänbildningsinslag. Herr Wallmark! Ni vet lika väl som jag att utvecklingen under 1960-talet har visat oss att det inom allt flera utbildningsområden blir allt viktigare att allmänbildningsinslaget ges en starkare ställning i utbildningen. Jag erinrar om den nya reformen för yrkesutbildning inom den nya gymnasieskolan, en utbildning som i hög grad karakteriseras av detta. Jag erinrar om den försöksverksamhet inom =<arbetsmarknadsutbildningen med allmänbildningsinslag som nu pågår och utvecklas. Jag tycker därför att det är ganska anmärkningsvärt att er argumentering mot regeringsförslaget på denna punkt går efter dessa linjer, att det inte finns någon anledning att stödja den del av den fackliga rörelsens utbildningsverksamhet som i sig har ett allmänbildningsinslag. Däremot är man inom moderata samlingspartiet beredd att ge bildningsorganisationerna ökade bidrag för att möjliggöra för dem en ny typ av utbildning, nämligen internatkurser. Det är i och för sig ett intressant uppslag, som vi först har mött i denna form från moderata samlingspartiet. Det har dock, som jag ser det, ganska litet med det här föreliggande förslaget att göra.

Herr talman! Det kan ha sitt intresse att debattera med statsrådet Moberg. Jag tycker att han ibland inte bara trampar i klaveret utan också står kvar och stampar i det. Jag skall beröra ett par saker som statsrådet här har tagit upp. Jag undrar om statsrådet är fullt på det klara med vad han säger när han påstår att regeringen inte vill göra denna Översyn. Jag skall be att få citera vad statsutskottet sade förra året — något som utskottet nu erinrar om: ”Utskottet framhöll förra året att det enligt utskottets mening var angeläget för det fortsatta arbetet inom hela vuxenutbildningsområdet att man på grundval av en samlad översyn bildade Ang. ökat stöd till vuxenutbildningen sig en uppfattning om föreliggande problem och om hur de lämpligen borde lösas.” Låt mig erinra statsrådet om att detta alltså var riksdagens enhälliga beslut. Det är detta enhälliga beslut som statsrådet i dag står här och kritiserar och säger sig inte avse att verkställa, förrän kanske om några år. Jag trodde att regeringen i regel var beredd att handlägga frågorna i enlighet med riksdagens beslut. I varje fall trodde jag inte att en medlem av regeringen var så oförsiktig att han stod i riksdagen och sade till riksdagen att regeringen inte tänker expediera dess beslut. Skillnaden, herr statsråd, mellan majoriteten i utskottet och reservanterna i år är att majoriteten anser det vara onödigt att påminna i en kläm om riksdagens beslut förra året. Utskottet skriver emellertid in en sådan påminnelse i utlåtandets text. Dessutom finns det en annan skillnad. Reservanterna har mera utförligt talat om vilka de anser bör ingå bland dem som skall utföra översynen. Vi har talat om parlamentariker, medan riksdagen förra året endast talade om en samlad översyn. Det var den ena frågan. Den andra var att statsrådet sade att jag enbart talade om företagsutbildning och han ställde frågan till mig om reservanterna syftar till att staten skall överta kostnaderna för företagsutbildning. Det skall väl bara vara statsrådet Moberg som kan uppfatta mitt inlägg på det sättet, förmodar jag. Jag talade om behovet av en samlad översyn, där även företagen — arbetsmarknadens parter, sade jag — skall vara med. Jag sade att den gemensamma nämnaren för huvuddelen av dem som vi kallar för vuxenstuderande är en anställning hos något företag, antingen ett enskilt eller ett offentligt, att det är förenat med betydande svårigheter att försöka lösa problemen utan samråd och att man inte kan sitta och skriva propositioner vid ett skrivbord i kanslihuset utan att hålla kontakt med det verkliga livet. Jag sade också att det fordras en ansvarsoch kostnadsfördelning och att jag hade en faiblesse för det engelska systemet. Jag utgick ifrån att statsrådet Moberg kände till det engelska utbildningssystemet, som i realiteten innebär att företagen har ett betydligt större ansvar och även en betydligt större kostnadsandel än de har i Sverige. Statsrådet sade att när det gäller stödet till löntagarorganisationerna är oppositionen djupt splittrad. Det är som en karamell att suga på när statsrådet Moberg får använda uttrycket djupt splittrad. Anledningen är att det finns två olika reservationer. Vi har sagt för det första att vi tycker att internatundervisning i allmänbildningssyfte är värdefull och att det bör finnas statsbidrag till det och för det andra att utbildning i fackliga frågor är värdefull och att det bör finnas statsbidrag för det. Däremot tycker vi inte om den föreslagna organisationsformen, ty vi anser att bildningsorganisationerna, som har lång och ingående kunskap och erfarenhet av allmänbildningsaktiviteter, bör ägna sig åt dessa och att de fackliga organisationerna — då avser jag arbetsmarknadens organisationer över huvud taget — bör ägna sig åt sina specialfrågor. Vi tycker att det är klokt att göra den arbetsfördelningen. Vi säger alltså ja till båda delarna, men vi tycker att det är fel att de bakas ihop i ett sammanhang. Det är alltså vad man kan kalla för en annorlunda teknisk lösning vi vill ha. Vi menar inte att staten skall dra in sitt stöd i detta sammanhang men att det skall ges på två olika sätt. Vi anser att specialiseringen är till gagn i båda fallen. Jag är medveten om att de fackliga organisationerna i dag ägnar sig åt en viss allmänbildande verksamhet — men i mycket ringa omfattning, statsrådet Moberg. Jag följer den här frågan ganska ingående och vet ungefär vad kurserna innehåller. Så var det med den djupa splittringen, herr statsråd. Generellt skulle jag som slutvinjett på detta inlägg vilja säga att behandlingen av en sådan här sakfråga mår bättre av balanserade inlägg från statsrådets sida — då kan vi föra en saklig diskussion i en angenämare anda.

Herr talman! Statsrådet Moberg kommenterade inte mina synpunkter på tilläggsbidraget till studiecirkelverksamheten. Jag skulle därför vilja upprepa något av vad jag anförde för att om möjligt få ett svar. Jag sade att satsningen på de lågutbildade alltid hade varit en självklar uppgift för folkbildningsorganisationerna. En sådan utbildning har alltid stått i centrum för verksamheten inom ABF, nykterhetsrörelsens och kyrkornas studieförbund — ja, för alla erkända studieförbund över huvud taget. Jag sökte påvisa att förslaget i propositionen faktiskt bygger på en annan grundsyn än den som hittills har tillämpats när det gäller det statliga stödet till folkbildningsverksamheten. Nu föreslås nämligen ett tilläggsbidrag för ”vissa i grundskolan centrala ämnesområden och på en nivå som svarar mot högst grundskolans årskurs 9”. Jag angav några skäl som talade emot just detta system för prioritering, nämligen att man i grundskolan numera tillämpar den synen att alla ämnen har lika värde; man har gått ifrån den prioritering av vissa ämnen som man i ett tidigare skede hade enat sig om. Jag anförde också att det är oerhört svårt att stadiemässigt göra den avgränsning som det talas om i propositionen. Jag slutade med ett önskemål om att dessa bidragsformer på nytt skulle prövas, framför allt i de tillämpningsbestämmelser som måste komma till stånd. Jag gjorde detta därför att jag anser att det är mycket viktigt att man så långt som någonsin är möjligt bör försöka att från statsmakternas sida bevara den frihet och den själv ständighet som av tradition de svenska folkbildningsorganisationerna har haft.

Herr talman! Jag skulle vilja ta upp några av de frågor som statsrådet berörde. Jag blev något förvånad när statsrådet med utgångspunkt i ett inlägg i debatten kopplade samman kravet på en samlad översyn på vuxenutbildningens område med en enda sak, nämligen företagsutbildningen. Jag kan inte finna att vi i reservation 4 nämner någonting om detta. Den vuxenutbildning som vi nu har — innan det föreliggande förslaget lades fram — har, herr statsråd, blivit helt underkänd av sådana organisationer som LO och ABF. I Kommunförbundets skoldelegation fick vi på remiss en skrivelse från departementet som vi skulle yttra oss över, i vilken LO och ABF ville få till stånd en ny försöksverksamhet på vuxenutbildningens område. Det är alldeles riktigt att det är angeläget med en sådan verksamhet, och ingen har på den punkten haft någon annan uppfattning. När jag sedan studerar propositionen, som på flera ställen talar om behovet av en ny översyn, kan jag inte förstå, ärade kammarledamöter, vad det skulle finnas för hinder för att just denna översyn skulle vara av parlamentarisk karaktär. Skall man ha en samlad översyn är det nödvändigt att den verkligen ges bredd, så att vi inte gör samma misstag som ni har gjort från departementssidan när ni tidigare har lagt fram förslag om vuxenutbildningen. Vi vill försöka komma ifrån ett sådant misslyckande på dessa punkter — det har varit ett misslyckande, det kan statsrådet gärna erkänna! Sedan frågar statsrådet vad herr Wirtén och jag vill lägga fram för synpunkter när det gäller att gå ut med detta förslag längre än till löntagarorganisa tionerna. Jag skall svara med ett par meningar ur propositionen, där det heter: ”Studieverksamheten har vidare till uppgift att tillfredsställa det stora behovet av skolning av dem som skall företräda medlemmarna i olika situationer. Sådana förtroendevalda, t.ex. ordförande i verkstadsklubbar eller tjänstemannaklubbar, måste för att fylla sina uppgifter ha betydande kunskaper inom en rad ämnesområden.” Ja visst, men det finns också ordförande i företagarorganisationer och det finns RLF-avdelningar som bör kunna ha precis samma angelägna krav att få dessa önskemål om studier tillgodosedda. Jag förstår inte, herr statsråd, varför man ensidigt skall ta fram löntagarorganisationerna, eftersom det också finns andra organisationer som, vid sidan av dessa, bedriver en lika betydelsefull och fin verksamhet. Jag kan inte inse varför inte de skall få vara med i bilden. Jag anser att det vore en rättvisa om ni på departementshåll gjorde en utredning som klarade upp begreppen som statsrådet vill ha belysta från vår sida.
Herr talman!

Alltså måste den redovisning som statsrådet i dag har gett från talarstolen på denna punkt innebära att han menar att vi i sak har rätt men att det tekniskt är svårt att klara. Jag kan hålla med om att det i vissa fall kan va ra ganska besvärligt att göra dessa avgränsningar, men likväl får inte den tekniska lösningen vara avgörande för att utesluta dessa grupper, om man anser att det är sakligt motiverat att inbegripa dem. Det är litet överraskande att man från regeringens sida ställer krav på oppositionens talesmän när det gäller att lägga fram de rent tekniska lösningarna. Det bör väl ändå kanslihusets personal kunna klara! Jag vill sedan gå över till den andra reservationen, som huvuddelen av debatten har rört sig kring och som gäller kravet på en parlamentarisk utredning om vuxenutbildningen. Jag noterar att statsrådet Moberg tar fasta på ett led i föregående års riksdagsbeslut, nämligen kravet på en samlad översyn, och säger att riksdagen inte sade någonting om hur denna översyn skulle gå till. Det är i och för sig ett riktigt konstaterande, men jag anser att det är viktigt att påpeka att riksdagsbeslutet också innehöll en fortsättning, nämligen: och om hur de lämpligen bör lösas — alltså hur problemen med vuxenutbildningen lämpligen bör lösas. Den delen har man helt skjutit åt sidan i kanslihuset. Jag delar herrar Wallmarks och Larssons synpunkt att det är överraskande att man inför Sveriges riksdag som utfärdat beställningen bara meddelar att man inte kommer att verkställa den delen — möjligen den dag då SVUX har redovisat sina ställningstaganden — ty nu skulle en sådan parlamentarisk utredning närmast vara förvirrande. Statsrådet frågar oss också om vi med detta krav vill försena arbetet med reformering av vuxenutbildningen. Även detta tycker jag är rätt överraskande. Vi inser inom oppositionen att plottrandet med utredningsverksamheten på en rad olika områden inte kan leda till det helhetsgrepp som vi efterlyser. Om man hänvisar till U 68, till SVUX, till SÖ:s arbete på <organisationssidan o.s. v., kvarstår ju den splittrade bild som så många kritiker har påtalat och som man enligt deras mening snarast måste komma ifrån.

Herr talman! Jag negligerar ingalunda riksdagen. Jag försöker klarlägga för oppositionens företrädare att det i dag, som jag ser det, inte finns anledning att tillsätta en parlamentarisk statlig kommitté, vilket ju är vad reservationen går ut på. Vi har nogsamt noterat statsutskottets mycket försiktiga skrivning i fjol om den samlade översynen. Vi har gjort en första approximation till en sådan översyn i själva propositionen, och herr Wirtén påpekade också att det var en översikt. Sedan konstaterar jag att utredningsläget i dag på detta område är sådant att de ekonomiskt sett viktigaste pusselbitarna som vi saknar är de som SVUX och i någon mån U 68 håller på med. Då har jag den uppfattningen att tiden icke är mogen att tillsätta en traditionell kommitté med en parlamentarisk sammansättning av ledamöterna, som begärts från oppositionshåll. Man kan ha olika uppfattningar om huruvida det är ett klavertramp från min sida eller ett seriöst försök att bedöma den lämpligaste metoden att få fram förbättringar. Jag upprepar, herrar opponenter, att syftet, hoppas jag, är ett och detsamma för oss alla, nämligen att på lämpligaste sätt påskynda utvecklingen till en ännu bättre situation på vuxenutbildningens område. Låt mig säga några ord till herr Wallmark om bedömningen av löntagarorganisationsstödet. Jag har fortfarande den uppfattningen att det är en principiellt mycket djupgående klyfta mellan mittenpartierna å ena sidan och moderaterna å den andra i denna fråga. Jag blev inte övertygad om motsatsen genom herr Wallmarks replik.

I mitt förra inlägg sade jag ingenting till herr Wikström. Jag skall be att få säga några ord med anledning av hans två inlägg. Herr Wikström är ganska ensam på denna punkt. Glädjande nog har man enat sig i utskottet om att tillstyrka regeringens förslag om denna speciella höjning för de kurser som syftar till att ge utbildning på grundskolenivå. Det är i och för sig riktigt som herr Wikström säger att det i viss utsträckning är en ny princip som vi härmed inför i arbetet, men vi har varit övertygade om att det är riktigt att göra detta i dagens situation. Syftet med detta förslag är att möjliggöra för organisationerna att i första hand sänka kursavgifterna för deltagarna. Vi har många exempel på att kursavgiftens storlek är ett starkt hinder för en person att delta i studiecirkelarbetet. Med hänsyn till de knappa ekonomiska resurserna stod vi då inför frågan hur vi på bästa sätt skall kunna använda de till buds stående resurserna på denna punkt för att nå syftet. Vi fann då att detta var en framkomlig väg, vilken i och för sig i viss utsträckning kan sägas innebära ett avsteg från de principer som man samlade sig kring 1963. Men det är väl i och för sig inte fel att pröva något nytt. De problem av praktisk natur som herr Wikström tar upp, avgränsningsproblemen, kan — det är vi ganska övertygade om — lösas på ett hyggligt sätt. Visst kommer svårigheter att uppstå i det enstaka fallet, men vi är Öövertygade om att skolöverstyrelsen med stöd av den delegation som utses av bildningsorganisationerna kommer att klara detta avgränsningsproblem lika väl som man har klarat en rad avgränsningsproblem tidigare, vilka delvis varit av en än mer intrikat natur.

Herr talman! Statsrådet Moberg säger nu att han ingalunda vill negligera riksdagen utan att han vill klarlägga för oppositionen hur departementet ser på dessa frågor, Vad jag åsyftade, herr talman, var riksdagens enhälliga skrivelse till Kungl. Maj:t förra året. Något annat sätt att skriva och tala om vad man vill än det som utskottet använt är inte brukligt här i riksdagen. Det är en beställning av en översyn. Jag kan bara än en gång konstatera att statsrådet tydligen vidhåller sin uppfattning att han icke tänker expediera riksdagens beslut. Hur utredningen skall sammansättas kan man ha delade meningar om. Oppositionen har specificerat hur den ser det. Vi tycker att det är naturligt att det blir en parlamentarisk utredning. Det var den frågan. Statsrådet säger att skälet till att man vill vänta är att man vill lösa de studiesociala frågorna för de tillhör de viktigaste men också de svåraste. Jag skulle vilja säga att den frågan, herr statsråd, löser man inte utan att ha gjort denna utredning. Jag skall inte ta upp tiden med att försöka förklara varför det är på det viset, men människor med arbetslön torde ha svårt att klara upp sina studieproblem på dagtid med ett studiestöd som måste bli av en generell karaktär. Det är bara genom en sådan här utredning man kan komma på det klara med denna fråga, det är jag övertygad om. Genom att fördröja en sådan översyn uppskjuter statsrådet också möjligheterna att lösa hithörande problem. Detta är endast ett av dem. Till statsrådets kommentar beträffande höjning av statsbidraget för speciella ämnen vill jag genmäla att utskottets skrivning är litet annorlunda än propositonens förslag. I mina inlägg har jag inte gått in på utskottets skrivningar, där det i huvudsak tillgodosett våra motionsönskemål, men eftersom statsrådet berör denna fråga vill jag framhålla att utskottet alltså har beslutat annorlunda i vissa stycken på denna punkt än vad statsrådet själv föreslagit.

Herr talman! En kort replik till herr Wikström! Promemorian om den praktiska utformningen av ifrågavarande avgränsning är skriven inom departementet huvudsakligen av en person med mycket ingående kunskaper om folkbildningsarbetet. Det är ingalunda — för att använda herr Wallmarks terminologi — en skrivbordskonstruktion i departementet. Det är i och för sig riktigt att det vid remissbehandlingen kommit en del kritik mot detaljutformningen. Vi är inte färdiga med den slutliga utformningen, men självklart prövar vi de invändningar som här gjorts.

Herr talman! Det är tre motionspar under vilka mitt namn står som har avstyrkts i statsutskottets utlåtande nr 107. Det gäller punkterna 5a, 8 och 10c. Beträffande motionsparen 1: 1073 och II: 1252, alltså motioner med förslag till snar lösning av den kommunala vuxenutbildningens organisation och arbetsformer, skulle jag vilja framföra ett par synpunkter. Beträffande motiveringen till vårt förslag hänvisar jag till motionerna men vill till den rad önskemål som framlagts och som det måste vara i huvudmannens intresse att tillgodose foga ännu ett, och detta i anslutning till vårt påpekande om att fasta lärartjänster måste inrättas för att vuxenutbildningen skall kunna utbyggas i önskvärd takt. För dessa tjänster erfordras dessutom lärare med utbildning i vuxenundervisningens speciella meto dik. Det förutsätter i sin tur att lärarhögskolorna erhåller lektorstjänster i vuxenundervisningens metodik, så att de blivande lärarna kan få sådan undervisning i sin reguljära utbildning. För närvarande finns emellertid endast ett — jag tror att det är ett extra ordinarie — lektorat i vuxenundervisningens metodik i hela landet. Det är inrättat vid lärarhögskolan i Stockholm. Vederbörande lektor kan givetvis inte ensam klara den för hela riket nödvändiga utbildningen. Ett rimligt krav är att lektorat av detta slag inrättas vid i första hand de stora lärarhögskolorna. Eljest tenderar kanske vuxenundervisningen att bli av samma slag som den för minderåriga elever, sådan den, kanske med vissa undantag, bedrivs vid kvällsgymnasier av lärarkrafter som ej har erfarenhet av vuxenstuderandes speciella problem och möjligheter. Jag har, herr talman, velat göra detta påpekande därför att utskottet bl.a. framhåller, att ett omfattande utredningsarbete är i gång. Det förefaller mig rimligt att den frågeställning jag här redogjort för skulle kunna tas upp till behandling i det sammanhanget. För övrigt ber jag, herr talman, att få yrka bifall till motionerna I1:1074 och II: 1253, I: 1072 och II: 1254 samt 1: 1073 och II: 1252. Dessa återfinns vid punkterna 5a, 8 och 10c.

Herr talman! Det har i och för sig varit en mycket intressant debatt, som rört sig kring det mesta i vuxenutbildningen. Det må emellertid vara mig förlåtet om jag koncentrerar mig på det som är det väsentliga i föreliggande proposition. Vad är det saken gäller? Jo, den gäller hela den stora grupp av medborgare som har en kort utbildning — sexå sjuårig folkskola. Det är denna stora grupp som nu i en andra etapp skall ges möjlighet till utbildning utöver den man tidigare fått. Jag vill gärna instämma i vad någon har sagt, att detta är en fråga om jämlikhet. Detta med vuxenutbildning är naturligtvis inte så märkvärdigt, ty de människor det gäller siktar kanske inte i första hand till att få en direkt yrkesutbildning. För många av dem tror jag det väsentliga är att få en allmänbildning utöver den de har fått under den tidigare skoltiden. Med utgångspunkt i detta skall jag kommentera reservation 4 i vilken begärs en samlad översyn av vuxenutbildningsområdet. Det är alldeles riktigt att utskottet i fjol enhälligt sade ifrån att det var angeläget med en översyn. Men jag tror att vi skall se frågan på följande sätt.

Det är också vår uppfattning. Men låt mig dessutom säga att påståendet om att ingenting hänt är felaktigt, eftersom förslaget i den föreliggande propositionen siktar till att ge en stor grupp av samhällsmedborgare chansen att åtminstone få en högre allmänbildning. Givetvis siktar många vuxenstuderande även till bättre utkomstmöjligheter på arbetsmarknaden, en yrkesutbildning. Det är mot den bakgrunden som vi har ansett att det inte finns anledning att upprepa vad vi tidigare sagt beträffande en allmän översyn. För övrigt, herr talman, skulle jag vilja tillägga ett par saker. När jag hör hur man tänkt sig inriktningen av en översyn av vuxenutbildningssektorn, är jag för min egen del inte beredd att helt och hållet acceptera den. Vi bör nog resonera om vilken inriktning en allmän översyn av dessa frågor bör ha, om det bör vara en parlamentarisk utredning m.m. Låt mig fortsätta med reservationerna. Den första gäller statsbidrag till löntagarorganisationerna. Jag är fackligt organiserad och har haft kontakt med både facklig och annan kursverksamhet. Vissa fackliga organisationer, LO exempelvis, bedriver kursverksamhet med allmänbildande men givetvis också speciell inriktning. Den verksamheten har bedrivits i många år, och det förefaller mig litet egendomligt att sådan kursverksamhet inte längre skall få bedrivas av fackliga organisationer, i varje fall inte med statsbidrag. Den verksamheten vill man nu flytta över till folkbildningsorganisationerna. Det må vara mig förlåtet att jag har mycket svårt att förstå ett sådant resonemang. Mig förefaller det naturligt att de fackorgan som har bedrivit denna form av kursverksamhet får fortsätta därmed och får statsbidrag. Reservation 7 gäller större rörlighet 1 studiecirkelverksamheten, och den frågan behöver jag inte säga så mycket om.

Ja, herr talman, jag skall inte för min del förlänga debatten. Jag har motiverat varför jag inte kan acceptera reservationerna, och jag har tillåtit mig att lägga några allmänna synpunkter på problematiken i samband med vuxenutbildningen.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

Herr talman! Propositionen nr 25 angående musikoch dansutbildning är en viktig proposition. Den är tänkt, föreställer jag mig, att bli en milstolpe i svensk musikutbildnings historia. Det är vällovligt att vi nu får möjligheter till en fastare och bättre form för såväl lägre som högre musikutbildning, även om man samtidigt måste konstatera att 1965 års musikutbildningskommittés idéer och förslag på flera väsentliga punkter inte har utnyttjats, vilket av många verkligen beklagas. Kommittén hade t.ex. ett väl utarbetat förslag till reformerad utbildning av kyrkomusiker och till en omorganisation av den kyrkomusikaliska verksamheten som har vunnit allmänt gillande av remissinstanserna. Detta förslag har nu mötts med kalla handen av departementschefen och utskottet. Därför blir den kyrkomusikaliska verksamhetens organisation nu i stort sett oförändrad. Under hänvisning till dagens kyrkopolitiska situation vill man inte ens vara med om att realistiskt söka avhjälpa den svåra bristsituationen när det gäller kantorstjänsterna, detta trots att man försäkrar att man är medveten om det stora behovet av en förstärkning av den lägre kyrkomusikaliska utbildningen. För någon vecka sedan hade jag an ledning att från denna talarstol beröra förhållandena med de kyrkomusikaliska tjänsterna. Jag framhöll då att vi just nu har en större musikerbrist än prästbrist i svenska kyrkan och att allt flera oexaminerade krafter får bära upp kyrkans musikliv. Cirka 40 procent av kyrkomusikerkåren är s.k. orgelspelare, för vilka krav på kyrkomusikalisk examen ej uppställs. Jag beklagade då, och jag gör det nu igen, den bristande förståelsen och viljan att verkligen lösa detta problem, som sannerligen inte berör bara kyrkans musikliv utan även det allmänna musiklivet, inte minst ute på landsbygden. Det enda utskottet har att komma med är en liten from förhoppning, ait utbyggnaden av de statliga sommarkurserna skall kunna bidra till att förstärka kantorsutbildningen. Det är allt. Herr talman! Om det nu inte går så bra som utskottet har tänkt sig, förutsätter jag att departementet återkommer med nya förslag när det gäller att lösa problemet med kyrkomusikerbristen. Jag har, herr talman, inte något yrkande.

Herr talman! Först vill jag i egenskap av gammal kantor instämma med föregående talare. Under punkten 21 i statsutskottets utlåtande nr 108 har utskottet avstyrkt motionsparet I: 1029 och II: 1184 med förslag om att musikhögskola skall inrättas i Umeå. Mot ett enhälligt utskott finns intet att göra. Som motionär har jag bara att beklaga avstyrkandet och beklaga att det samarbete som en musikhögskola skulle kunna etablera med universitet och lärarhögskola — ett samarbete som verkligen skulle kunna betyda ett maximalt utnyttjande av tillgängliga resurser och som skulle verka nyskapande och stimulerande på kulturutbudet i regionen — nu tyvärr inte kommer till stånd. ning i norra Sverige gör sig allt starkare påmint allteftersom Umeå universitet och de övriga utbildningsanstalterna byggs ut. Lämpliga lokaler finns tillgängliga i och med att folkskoleseminariet i Umeå avvecklas. Där finns inga lokalproblem av den art som kan försvåra en snabbare utbyggnad i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bristen på musiklärare och musikpedagoger är också särskilt kännbar i norra Sverige. Behovet av kompetenta musiklärare skulle fyllas även för norra Sverige om en musikhögskola inrättades i Umeå.

Under punkten 28 har utskottet hemställt om avslag på motionsparet I: 1027 och II: 1183, i vilka vi motionärer har föreslagit tillsättandet av en organisationskommitté med uppgift att snarast lägga fram förslag till utbildning av dansare. Departementschefens förslag beträffande den statliga dansskolans uppgifter berör ju i första hand endast utbildningen av koreografer och danspedagoger. Förslaget är förvisso motiverat av remissbehandlingen, som knappast ger uttryck för enhetlig uppfattning om hur dansarutbildningen bör utformas. Motionärernas synpunkter kan studeras i motionerna, och jag hänvisar till dessa. Ett par randanmärkningar med anknytning till den del av propositionen som handlar om danspedagogutbildningen vill jag dock gärna göra. Man frågar sig vid läsningen av detta avsnitt om möjligen oenigheten i remisssvaren till en del kan bero på att re Ang. musikoch dansutbildning spektive yrkesorganisationer och fackförbund under utredningens gång — detta är ju en enmansutredning — inte har haft tillfälle eller på något sätt försummat att föra fram sina synpunkter. Jag saknar också t.ex. Svenska danspedagogförbundet bland remissinstanserna; men det kanske finns med som underremissinstans. Detta förbund är efter vad jag förstår den enda fackliga sammanslutningen för danspedagoger — en organisation som inom sig rymmer samlad expertis även beträffande den professionella utbildningen. Här är det dock fråga om en expertis som jag förmodar utnyttjas i försöksverksamheten på olika plan — vid statens dansskola, i våra grundskolor och gymnasier. Dansträning också som terapi — och det är en mycket förnämlig terapi, som löser spänningstillstånd och positivt påverkar personligheten — fordrar förvisso välutbildade och kvalificerade danspedagoger, något som man får hoppas verkligen beaktas av skolor, organisationer och studieförbund som har dansträning på schemat. Och så länge auktorisationsfrågan ännu inte är löst — det är kanske inte bara en förhandlingssak utan också en arbetsuppgift för en expertkommitté — borde det medlemskap som erhållits via inträdesprov i t.ex. den enda fackliga sammanslutningen, alltså Svenska danspedagogförbundet, vara en garanti för undervisningens kvalitet. Det förefaller mig också rimligt att en marknadsundersökning av danspedar gogernas arbetsförhållanden bör till de fortsatta uppgifterna på området. Tillgång till arbetslokaler är ju ett ständigt problem, och jag vet att många danspedagoger arbetat och arbetar under mycket provisoriska förhållanden; dåliga golv, dålig belysning etc. Därför syns det mig vara viktigt att när nya statliga utbildningslinjer startas också arbetsförhållandena och försörjningsmöjligheterna för de blivande arbetstagarna noggrant kartlägges. Möjligen skulle inrättandet av kom munala dansskolor — alltså en pendang till de kommunala musikskolorna — vara en lösning på det organisationsproblem som danspedagogernas nuvarande tjänstgöringsförhållanden — utgör = på många håll. Kommunala dansskolor skulle också kunna bidra till en breddning av elevrekryteringen. Detta gäller inte minst förhållandena i norra Sverige. En sådan breddning skulle kunna ge nya elevkategorier goda insikter i den sköna konstart som är dans.

Herr talman! Det är bara ett avsnitt i fröken Stenbergs anförande som jag vill ta upp, eftersom det närmast hade karaktären av en fråga, nämligen det som gällde utbildningen i konstnärlig scenisk dans. Utskottet erinrar om att departementschefen har framhållit att frågan om utbildning på detta område måste bli föremål för ytterligare överväganden. Jag gör mig väl inte skyldig till någon överdrift om jag säger att det nästan framgår av skrivningen, att det varit mycket delade meningar beträffan dansutbildningen och att det är detta förhållande som, såvitt vi förstår, har föranlett departementschefen att förorda en ytterligare utredning. Jag ber, herr talman, att i korthet få yrka bifall till utskottets hemställan.

Det innebär att de ärendena kommer upp till behandling först i nästa vecka, detta för att möjliggöra för statsrådet Wickman att deltaga i debatten.